Herr talman! Riksdagen har nu att fatta beslut angående riktlinjerna för den framtida jordbrukspolitiken och vi står så att säga på tröskeln till en ny epok i jordbrukspolitiskt avseende. Det kan finnas anledning, inte minst med tanke på de stora överdrifterna och de hårda omdömen, som har fällts om den hittills förda jordbrukspolitiken, att inledningsvis ägna några ord också åt vad som har varit. Jag kan i det sammanhanget inte underlåta att säga, att kritikerna härvidlag ofta har genom en förenklad och ofullständig debatt om gränsskydd och världsmarknadspriser sökt = vilseleda svenska folket om jordbruksoch prispolitikens såväl innebörd som utgångspunkter. Man har mycket förenklat tagit ett mått på gränsskyddets storlek och därmed också klassat det svenska jordbruket ur = effektivitetssynpunkt. Man har talat om världsmarknadspriser på jordbruksprodukter såsom vore detta ett pris, till vilket man kunde importera hur mycket som helst och såsom vore det ett pris till vilket dessa varor också producerades i länder som är jämförbara med vårt land. Hur ter sig då bokslutet för de något mer än 30 år då det verkligen förts en systematisk jordbrukspolitik i detta land visavi producenter och konsumenter? Vi bör då komma ihåg, att denna tid omspänner inte bara tider med högt gränsskydd och låga världsmarknadspriser, utan också både dagar och år med livsmedelsbrist och höga världsmarknadspriser. Rent schematiskt kan man säga att vi först hade en epok med låga världsmarknadspriser, under vilken man långsamt anpassade de inhemska priserna uppåt till en nivå som efter dåtida bedömningar gjorde det möjligt för näringen att utvecklas och för de i jordbruket sysselsatta människorna att få en hygglig levnadsstandard. Vi hade därefter ett decennium, under vilket världsmarknadspriserna låg betydligt över de svenska och då för övrigt import av kända skäl var fullständigt utesluten. 1950-talet, kan man säga, bjöd ånyo på låga världsmarknadspriser och så är naturligtvis förhållandet alltjämt. Många tecken tyder dock på en åtstramning och stabilisering av prisnivån framöver. Världsmarknadspriserna har således svängt både över och under den inhemska prisnivån och de olika intressena från tid till annan har därför både tagit och givit. Att här räkna fram vem som fått mest är tämligen meningslöst, eftersom denna politik också har varit nödvändig av många andra skäl, främst då givetvis de beredskapsmässiga och försörjningspolitiska. Men den har också i motsats till vad som ofta gjorts gällande varit ett betydelsefullt led i den näringspolitiska och ekonomiska politiken i vårt land. Den proposition vi nu har att behandla bygger i allt väsentligt på 1960 års jordbruksutrednings förslag. Redan när denna utrednings förslag för ungefär ett år sedan framlades kunde man med fullt fog säga, att den i visst avseende i varje fall byggde på material som redan då var gammalt. Framför allt gäller detta den internationella försörjningsbalansen, vilken givetvis är ytterst betydelsefull när det gäller bedömningar av omfattningen av svenskt jordbruk framöver, men även beträffande interna jordbrukspolitiska spörsmål, exempelvis rationaliseringsoch produktionsutvecklingen. Betydelsen av att här använda aktuella siffror och värderingar kan inte nog understrykas, detta med tanke på att det rör sig om framtidsprogram för dimensioneringen av den svenska livsmedelsproduktionen. Omfattningen av den svenska livsmedelsproduktionen är ingenting som man beslutar sig för från dag till dag. Det är relativt enkelt att besluta om att med prisregleringar och övriga samhällsingripanden sänka produktionen och lägga ned jord, men man tar inte upp den lika lätt igen och gör den fruktsam och odlingsbar. Man kan inte göra detta genom att trycka på knapparna i detta hus. Det finns därför fullgod anledning att i detta sammanhang gå varsamt fram och därvid beakta också symptom och tendenser i utvecklingen som av en så gott som samfälld expertis anförts, men som givetvis inte ännu kan redovisas i statistik. Jag tänker därvid särskilt på den alltmer tilltagande disproportionen mellan livsmedelsproduktion och befolkningstillväxt ute i världen. Försiktighet är berättigad också ur den synpunkten att jordbruksoch livsmedelsproduktion är en långsiktig affär — en näring som måste bygga på lång sikt. Komponenter här är inte bara jord, växter och djur. Det finns och behövs också framgent en mänsklig faktor, som man inte kan bortse från 1 sammanhanget. Åldersstrukturen på jordbruksbefolkningen är på grund av den pågående starka rationaliseringsprocessen — en process som sedan länge har pågått — sådan att de äldre åldersgrupperna starkt dominerar. De yngre åldersgrupperna är svagt representerade och tillskottet av ungdom är mycket lågt. Ofrånkomligt måste jordbruket ges ett sådant konkurrensläge att det kan behålla den bästa ungdomen, som också måste ges utbildningsmöjligheter i linje med tidens krav. Här behövs mer än någonsin kontinuitet. Problemet kan inte framdeles lösas genom att i panik rycka på dammluckorna, arbetsmarknadsstyrelsens omskolning till trots. Det skall dock inte fördöljas, att när vi blickar framåt är mycket annorlunda sedan den dag då riksdagen beslutade de principiella riktlinjer som nu råder inom jordbrukspolitiken. Teknik och mekanik har ersatt människan i mycket hög grad. Den yrkesverksamma befolkningen inom jordbruket har också minskat mycket starkt. Vi rör oss här med mycket låga tal, låga även. internationellt sett. Senast tillgängliga siffrorna lär ligga under åtta procent av landets totalt yrkesverksamma befolkning. Ändå kan man nog på goda grunder antaga och påstå att dessa människor också utför mycket arbete utöver det egentliga jordbruket. Den starkt förändrade samhällsbilden med ett mera utbyggt och differentierat näringsliv, med en hög och jämn sysselsättning, ger självfallet anledning till vissa omprövningar, framför allt när det gäller jordbrukets roll som sysselsättningsfaktor. Detta har också kommit till synes i propositionen då det gäller det extra stödet till det mindre jordbruket. Propositionen innebär ju en relativt snar avveckling av nuvarande småbruksstöd, där olika alternativ bjuds. Detta jämte det faktum, att jordbrukarna inom vissa storleksgrupper, enligt våra förhållanden även rätt stora sådana, utestängs från statligt stöd, är förestavat av resonemang et — eller låt mig säga tesen — om en effektiv användning av resurserna. Låt mig i detta sammanhang säga att det givetvis inte finns någon som helst anledning för jordbrukarna, ware sig kollektivt eller enskilt, att dåligt utnyttja sina resurser. Det måste ju ändå, eftersom jordbrukarna ingalunda har någon statsgaranterad inkomst, vara värst för dem själva om de gör detta. Jag kan inte underlåta att säga, att när jordbruksministern gör gällande, vilket han så ofta gjort, att jordbrukarna är ovilliga att rationalisera, slår han här in öppna dörrar. Jag noterar emellertid med tillfredsställelse ur propositionen att han äntligen har upptäckt vad som verkligen håller på att ske. Jag tror emellertid att vi gör klokt i att något tona ned förhoppningarna på de kommande överföringsvinsterna eller, om man så vill säga, de samhällsekonomiska vinsterna. De arbetskraftskällor som hittills flödat rikligt och som i hög grad medverkat till efterkrigstidens standardstegringar börjar nämligen sina. Den låga procentuella andel jordbruket har av befolkningen — jag har redan varit inne på det — ger oss vissa föreställningar. Till bilden hör också att en stor del av brukarna på mindre brukningsenheter, som nu kan få avgångsvederlag, på grund av bristande yrkesutbildning, brist på näraliggande arbetstillfällen m.m. inte kan inpassas i den alltmer specialiserade och centraliserade industriproduktionen. Den äldre arbetskraftens problem har också med hänsyn till den gångna vinterns sysselsättningssvårigheter allvarligt diskuterats, och ingenting vore väl mera olyckligt än en förvärrad sysselsättningssituation för dessa årgångar under de närmaste åren. Från centerns sida har vi därför ansett att utomordentligt starka skäl talar för hänsynstagande till dessa alldeles speciella förhållanden. Vi anser det också helt orimligt, att man med blott någon månads varsel klipper av nu utgående småbruksstöd för innehavare härav som är födda efter 1912. Jag vill i det sammanhanget hänvisa till reservation nr 9. De samhällsekonomiska vinsterna är naturligtvis också avhängiga av jordbruksprodukternas relativa bytesvärde visavi industrins produkter. Jordbruksministern har i propositionen gjort sina bedömningar enbart utifrån de nuvarande världsmarknadspriserna. Han tycks helt bortse ifrån att jämförelsen sannolikt framdeles får göras inte med världsmarknadspriserna, utan med den prisnivå som råder inom EEC. Vid de senaste prisöverläggningarna har ju konstaterats, att den svenska prisnivån väl ansluter sig till EEC:s prisnivå. Detta ger vid handen att vinster vid resursöverföring från jordbruket ur handelspolitisk synpunkt inte framdeles är till finnandes, liksom att det svenska jordbruket har en god konkurrenskraft i förhållande till berörda marknadsområde. Herr talman! Det skall villigt erkännas att det också finns vissa gemensamma nämnare varom utskottet kunnat enas. Främst gäller detta statens medverkan för uppbyggande av ett rationellt och effektivt jordbruk. Detta måste ju vara grunden och förstahandsförutsättningen för att dess utövare skall få en hygglig inkomststandard. Men vi måste göra klart för oss att denna uppbyggnadsprocess kostar mycket pengar. Här krävs ett mycket stort kapitaltillskott, och man måste konstatera, att regeringens ambitioner härvidlag inte rimmar med de stora orden i rationaliseringsdebatten. Departementschefens ställning här ger anledning till förvåning, främst i fråga om bidragssidan när det gäller inre rationalisering. Inom en till hälften krympt totalram är han generös och vill dela med sig bidrag ända upp till 100 000 kronor. Med hänsyn till förhållandet mellan bidragsbeloppet i varje särskilt fall och totalbeloppet får man den uppfattningen, att jordbruksministern här närmast ämnar göra någ ra punktinsatser här och var. Man förstärks i den uppfattningen när man också finner, att lägsta bidragsbeloppet var föreslaget till 5 000 kronor. Rent principiellt vill jag här deklarera, att man inte löser jordbrukets kapitalproblem genom punktvisa bidrag, de må vara aldrig så stora. De är därtill svåra att rättvist fördela — ju större de blir, desto svårare. Vad jordbruket behöver är lånemöjligheter med långsiktiga amorteringstider. Det kan på lång sikt inte finnas någon annan väg för förräntning och amortering av jordbrukets skuldsättning än via produktpriserna. Också detta bör beaktas när man insinuant talar om, att jordbruket bör mer och mer inordnas under samma villkor som det övriga näringslivet — precis som om så inte för närvarande vore förhållandet. Jag konstaterar emellertid med tillfredsställelse den ändring av propositionen härvidlag, som har skett inom utskottet, såväl när det gäller bidragsbeloppens storlek som amorteringstidernas längd. även med den förlängda amorteringstiden är problemet emellertid inte alldeles tillfredsställande löst, men det är i alla fall en väg till förbättring. Jag vill emellertid understryka i detta sammanhang att de mycket stora och kapitalkrävande jordbruk, som framför allt jordbruksministern drömmer om, sannolikt inte har möjlighet att producera till billigare priser. De är ytterst priskänsliga, och eventuella vinster för konsumenterna ligger sannolikt mycket långt fram i tiden. Statens medverkan med ekonomiskt stöd har hittills varit begränsad till enoch tvåfamiljsjordbruk. Enligt propositionen släpps nu dessa begränsningar. Detta kan vara riktigt. Utvecklingen spränger ju alla ramar, och definitioner är i dag, med hänsyn till pPäringens utveckling, mycket svåra att göra. Propositionen öppnar emellertid inte bara möjligheter för stöd åt mycket stora jordbruksenheter av konventio nell typ; också icke arealbunden produktion erhåller framdeles statligt stöd. Företagstyp och ägarförhållanden spelar här, enligt jordbruksministern, ingen roll. Med hänsyn till vad jag tidigare sagt om priskänslighet liksom det faktum att den icke arealbundna animalieproduktionen knappast har något beredskapsvärde — det skall vi göra klart för oss — finns emellertid anledning att i första hand göra rationaliseringsinsatserna inom det egentliga familjejordbrukets ram. Det finns även anledning, framför allt om man siktar till en krympning av totalproduktionen, att ta mycket stor hänsyn till de marknadsmässiga förhållandena när det gäller utvidgning av stödet till nya företagstyper. Jag kan inte underlåta att något stanna vid en reservation av herr Mossberger m.fl., vari framhålles att det inte finns någon anledning att i detta avseende vända sig emot en viss produktionsoch företagstyp. Jag vill betona att det inte är meningen att vända sig mot denna företagstyp. Den må utvecklas fritt. Vad jag vill dra upp i sammanhanget är emellertid om det, när vi har ett krympt och snävt produktionsutrymme och när man skall fastlägga en jordbrukspolitik som siktar till att ytterligare krympa produktionsutrymmet, verkligen finns anledning för staten att satsa pengar på en utvidgning av denna produktionsapparat. Jag tror att den i och för sig bör ha möjligheter att fortfarande kunna utvecklas av egen kraft. Jag vill uttala den förhoppningen att man vid handläggningen av denna fråga verkligen tar vederbörlig hänsyn till det förefintliga marknadsutrymmet. Herr talman! Den fråga som kanske mest har dominerat den senaste tidens jordbrukspolitiska debatt och där det heller inte har gått att nå någon enighet vid utskottsbehandlingen är frågan om produktionsmålsättningen. Ifrån olika utgångspunkter finner jordbruks ministern det angeläget att snarast komma ned till en självförsörjningsgrad av 80 procent av totalförsörjningen. De socialdemokratiska = utskottsledamöterna har väl, såvitt jag har förstått, samma mening. Siffran 80 är ju den lägsta siffra som över huvud taget är godtagbar, om vi skall kunna klara vår beredskap. Om inte detta faktum hade varit vet jag att det funnits extrema önskemål om att man skulle gå ännu längre ned. Jordbruksministern väljer alltså här minimialternativet med hänsyn till beredskapen. Jag har från mina utgångspunkter, som väl sammanfaller med synpunkter i reservation 1, mycket svårt att förstå denna målsättning liksom brådskan i nedbantningstakten. Det finns, såvitt jag kan se, inga bestående risker för överproduktion. Vi har en sakta sjunkande trend i produktionsutvecklingen, så pass markerad att även rätt avsevärda = rationaliseringsinsatser inte kommer att rubba den. Mot bakgrunden av vad jag tidigare har anfört torde det inte heller finnas möjligheter till de samhällsekonomiska vinster som man har talat om vid en sänkning av produktionen. I analogi med detta faller också möjligheterna att på sikt importera billiga livsmedel. Jag skall inte på något sätt fördjupa mig i världens livsmedelsförsörjning. Förmodligen kommer väl andra att göra det. Delvis har det redan varit påtalat. Jag vill bara framhålla att det inte finns något annat land än Sverige som med vett och vilja — i varje fall med vilja — sänker sin livsmedelsproduktion så långt under det verkliga behovet. Det samfällda intresset för såväl producenter som konsumenter, vilket väl kan betecknas som det centrala i jordbrukspolitiken, nämligen att till lägsta möjliga prisnivå skapa hyggliga ekonomiska förhållanden för jordbrukets utövare, måste ju rimligen lättast nås inom den vidaste produktionsramen. Alli tal om stora, rationella och effek tiva enheter samt om specialisering och rationalisering rimmar dåligt med talet om en sänkt totalvolym. Varje hämning i fråga om det fulla utnyttjandet av kapaciteten måste givetvis leda till högre produktionskostnader. Man bör också göra klart för sig vad denna nedbantning innebär med hänsyn till lokaliseringen av jordbruksproduktionen. Man må tala aldrig så vackert om att exempelvis jordbruket skall upprätthållas i Norrland; det går helt enkelt inte ihop med programmet. Programmet kommer att föra med sig en forcerad och onödigt stor nedläggning av odlad jord. även om man inte kan generalisera torde det vara ofrånkomligt att Norrland kommer att drabbas hårdast. Herr talman! Det finns från dessa utgångspunkter, som jag förmenar vara realistiska, ingen anledning till systematisk nedbantning av den svenska jordbruksproduktionen. Siffran 80 bör — det vill jag starkt markera — anses såsom en minimisiffra och ej såsom ett riktmärke. Med hänsyn till omständigheterna behöver, som jag redan har anfört, något riktmärke inte fixeras. Om så skulle göras, måste det självfallet ligga betydligt högre. Låt mig till detta göra ytterligare några reflexioner. Att lägga ner jord har tydligen blivit något av en högsta visdom i detta land, liksom att odla talet om de stora exportförluster som vi gör på jordbruket, precis som om man inte gjorde exportförluster inom andra näringar. Jag tror att man aldrig har gått till grunden med vad detta egentligen innebär, och jag tror det finns skäl för att stanna litet grand vid det. Det måste väl ändå vara så att när man lägger ner jorden, underlåter man att ta ut ur jorden det tillskott till nationalinkomsten som man kan ta ut där. Mot det man kan ta ut i dag skall självfallet ställas vad man i framtiden kan ta ut av en alternativ användning, som väl i de flesta fall inget annat kan bli än skog. Jag frågar mig, om någon verkligen på allvar har kalkylerat med vad skogen kommer att ge om skall vi säga 50 å 75 år jämfört med vad jorden ger om man använder den på rätt sätt och då främst för en mera extensiv jordbruksproduktion. Det är, såvitt jag kan förstå, ingen tvekan om att man har gått förbi detta alldeles för lätt. När man talar om exportförlusterna, som också är angivna till en fixerad summa i propositionen, skall vi komma ihåg att detta är bruttoexportkostnader, och mot dem står ungefär lika stora inkomster på den import vi har i stället för den export som sker. Vi har ju i detta land totalt inget överskott, men vi har en illa balanserad produktion, och av den anledningen exporterar vi vissa saker medan vi importerar andra. Kanske finns det dessutom en vilja att importera för att kunna tillfredsställa olika smakriktningar. När vi exporterar, betalar vi för exporten, det är självklart, och den summan är fixerad och upptagen i propositionen. Vad som icke är upptaget är den summa man får in för motsvarande import. Dessa siffror väger i stort sett jämt. Därtill vill jag säga att oavsett hur låg jordbruksproduktion vi kommer att ha så kommer vi ändå att få bruttioexportförluster. Det skall vi göra klart för oss. Frågan om prissättningen på jordbrukets produkter upptar en stor del av propositionen. Den behandlas i ett principiellt, mera långsiktigt avsnitt och i ett avsnitt som berör den defintiva prissättningen från den 1 7 1969. För det senare avsnittet föreligger, som vi känner till, ett konkret förslag som grundas på en överenskommelse med jordbrukarna. I det mera principiella avsnittet diskuterar departementschefen vissa saker delvis mycket kort. Han diskuterar högprislinje kontra lågprislinje, där han icke föreslår några ändringar, även om han understryker angelägenheten av att denna fråga undersöks längre fram. Utan att på något sätt vara en principiell motståndare till lågprislinjen — det vill jag förutskicka — kan jag inte underlåta att fråga hur jordbruksministern i dagens läge kan komma fram till att skriva ned i propositionen att vi framdeles skall undersöka — detta gör han tydligen på fullt allvar — förutsättningarna för att övergå till en lågprislinje. Det är ju ändå så — vi diskuterade detta senast i natt — att vårt land mer och mer närmar sig en anslutning till Gemensamma marknaden. Där har man ju fastställt en högprislinje, och det lär knappast finnas några reella möjligheter att komma förbi denna om vi på något sätt skall inrangeras i marknadsområdet. Det skulle vara mycket intressant att höra vilka tankar jordbruksministern har bakom detta. Mera ingående behandlas frågorna om prissättningens långsiktighet, automatik eller icke i prissättningssystemet, prisrelationer och marknadsregleringar. Även om jordbruksministern på ett ställe i propositionen talar om värdet av stabilitet i prissättningen tycks han ändå stanna för en »år från år-politik> i berörda avseenden. Det torde vara rätt självklart att stabilitet och långsiktighet är synnerligen värdefulla för en näring med så långa dispositioner som jordbruket har. Framför allt gäller detta i ett uppbyggnadsskede sådant som det vi nu står inför, där man mycket väl kan säga att statsmakterna helt enkelt begär ett stort enskilt risktagande av de svenska jordbrukarna. Eftersom därtill allt vad vi hittills sett i varje fail av dylik jordbruksreglering är vad man kan kalla dubbelverkande — alltså skyddar även konsumenterna — borde det helt enkelt vara ett samhällsintresse att här ha åtminstone någonting fastlagt på lång sikt. Jordbruksrepresentanterna i utredningen har begärt ett långsiktigt ramavtal, inom vilket förhandlingar skulle kunna äga rum. Jordbruksministern har emellertid inte ens velat diskutera den frågan. Detta är förvånande, tycker jag; så mycket mer som jordbruksutredningen faktiskt hade uttalat sig för att man åtminstone de första tre, eller möjligen fem, åren skulle ha någonting i den vägen. Enligt jordbruksministern skall tydligen berörda parter en gång om året, eller möjligen vartannat år, sätta sig ner och »bryta arm» om vad maten skall kosta. Enligt mitt sätt att se är detta otillfredsställande för båda parter. Vad som i utskottet formats som ett alternativ till jordbruksministerns kortsiktspolitik är utvecklat i reservation 3 och innebär att en oförändrad realprisnivå skulle utgöra grunden för prissättningen, vars verkningar sedan på visst sätt skulle följas upp med jordbruksekonomiska undersökningar vilkas resultat skulle bli vägledande för den fortsatta prissättningen. Såvitt jag kan se, skulle ett uttalande av riksdagen med den innebörden ge näringens utövare den erforderliga tryggheten och samtidigt skapa garantier åt konsumenterna mot omotiverade och även oberäknade höjningar av matpriserna. Det skulle därtill ge den insyn beträffande prisernas utslag i lönsamheten, som samhället självfallet bör ha. Jordbruksministern tycks i sitt fortsatta resonemang ha en rädsla för såväl automatiskt som ofta förekommande prisjusteringar, ehuru dessa naturligtvis blir mindre ju tätare de görs. Eftersom det tydligen råder ett rätt utbrett missförstånd beträffande jordbrukets krav på den punkten för framtiden och även med hänsyn till nu rådande förhållanden vill jag säga, närmast med anknytning till det nu löpande prissättningsavtalet och dess regelutlösningar, att i detsamma finns inget annat prishöjafide incitament beaktat än den ständigt pågående inflationen. Det betyder med andra ord att därest regeringen för en politik som icke är inflationsdrivande stiger inte heller livsmedelspriserna i producentledet här i Sverige. Som ett av skälen för misstänksam heten mot automatiskt verkande regler anför jordbruksministern vidare «att prissättningen på de enskilda produkterna bör tillmätas större betydelse vid prisavvägningen i framtiden. I och för sig kan detta vara riktigt, men eftersom även ett prissättningsavtal med inbyggd automatik följs upp av förhandlingar bör befogade ändringar härvidlag kunna göras. Jordbruksministern har tydligen här på senare tid tillägnat sig en annan syn än han haft tidigare. Vi har nämligen också i nu löpande avtal en automatik med möjlighet till korrektion mot stelhet och snedvridning. Det avgörandet ligger i jordbruksministerns hand, och den erfarenhet jag har av jordbruksministerns åtgärder när avvikelser från de generella reglerna ifrågasatts är att han föredragit stelheten. Frågan om prisrelationerna liksom gränsskyddets avvägning har varit föremål för olika bedömningar under årens lopp. Vi hade i början av 1959-talet en prissättningskommitté, vars idéer om än i något modifierad form praktiserades i tre år med början 1956. Den kommittén gjorde en upptäckt — som ju utredningar brukar göra — nämligen att de svenska livsmedelspriserna skulle följa utvecklingen på världsmarknaden. Vi skulle alltså inom landets gränser notera i stort sett samma svängningar som man har i andra länder; i varje fall var det fråga om mycket vida gränser härför. Då skulle, sade man, jordbruksskyddet bli billigt och jordbrukarna producera det som för tillfället låg bäst till på världsmarknaden. Kruxet var emellertid — det fick vi nogsamt erfara under de tre åren — att det inte rådde någon stabilitet på världsmarknaden. Där fanns bara ryckighet, och den var så stark att jordbrukarna inte kunde följa med i svängarna. Sedermera gav = sexårsavtalet världsmarknadspriserna en mer bezgränsad roll, med en fixerad om än ej låst prissättning; och det förhållandet kan man väl säga alltjämt råder. vitt jag kan förstå, på nytt tagit upp den linje som lanserades av prissättningskommittén på 1950-talet, medan jordbruksministern tillägnat sig ytterligare en annan uppfattning enligt propositionen.

Med den begränsningen finns det nämligen inte något område för ökning, medan det ju ändå är underförstått — och också sagts ut — att för viss produktion har Sverige inga goda förutsättningar. Det skulle vara mycket intressant om jordbruksministern ville ange åtminstone någon produkt där han är villig att lägga tyngdpunkten. Av tidigare uttalanden att döma lär det väl i varje fall inte vara mjölken, inte heller sockret, ehuru vi har de bäst avkastande korna i världen och med den högsta hektaravkastningen i vad det gäller sockret. Jag skall mycket kortfattat behandla frågan om marknadsregleringarna, där jordbruksministern säger att han i princip menar att jordbruket självt bör svara för avsättning och tillfällig lagring av uppkomna överskott på jordbruksprodukter. Han anser också att åtskillig förenkling i förhållande till nu gällande regleringssystem bör kunna ske. Trots sin principiella syn och sin vilja att förenkla föreslår han emellertid att också den del av marknadsregleringen som alltjämt handhas av jordbrukarna, nämligen för mjölk och fabrikspotatis, skall överföras på stat lig myndighet. Jag tror att respektive producentorganisationer utan sorg kan släppa uppdraget, men jag tror näppeligen att det kan administreras enklare och billigare. Herr talman! Beträffande prissättningen efter den 1 september i år föreligger, som jag tidigare anfört, ett förslag grundat på en överenskommelse med jordbrukarna. Förhandlingarna har varit besvärliga, framför allt därför att regeringspartiet i valrörelsen gjort vissa utfästelser om prissänkningar främst beträffande konsumtionsmjölken. Jag skall återkomma till frågan om den interna mjölkprissättningen senare. Låt mig här säga att den prissänkning på mjölken som till hösten kommer att ske med fortsättning den 1 juli nästa år har möjliggjorts därigenom att andra pengar, i viss mån skattepengar, har fått skjutas till. Det blir med andra ord dyrt för finansministern att lösa in de socialdemokratiska vallöftena på denna punkt. Jag tror att det kommer att bli så i fortsättningen också. Med hänsyn till att jag redan talat länge skall jag inte gå in på någon värdering av den träffade överenskommelsen, ehuru det skulle finnas anledning härtill. Reservation nr 4 av herr Mossberger m.fl. ger emellertid anledning att ställa en fråga, vilket vi kanske kan återkomma till i debatten, där reservanterna gör gällande att den nu åsyftade överenskommelsen bl.a. innebär en väsentlig inkomstförbättring för jordbrukarna. Jag hoppas att reservanterna på denna punkt klarlägger vad man här menar. Jag skall kort stanna vid det och ber att få återkomma. Slutligen vill jag säga några ord om den interna prissättningen på mjölkprodukter. Det skulle finnas anledning att mycket långtgående utveckla detta, ty det är ett mycket betydelsefullt avsnitt, inte minst med tanke på den framtida försörjningen. Med hänsyn till tiden vill jag göra det kortfattat. Jag vill därvid hänvisa till det särskilda yttrande som har fogats till utskottsutlåtandet, där denna fråga utförligt behandlats. Först vill jag starkt understryka sambandet mellan köttoch mjölkproduktionen i vårt land. Här finns ett biologiskt samband som det är alldeles meningslöst att försöka bortförklara. Vi befinner oss helt enkelt i den situationen att medan vi diskuterar bekymret med »mjölköverskottet» så kommer köttbristen oss allt närmare och obevekligt inpå livet. En fristående köttproduktion kan nämligen inte bedrivas utan högre köttpriser i detta land. Mot den bakgrunden framstår inte bara renodlingen av dessa båda produktionsgrenar såsom orimlig, utan också angreppet på den hittillsvarande interna mjölkproduktprissättningen, alltså prisrelationerna mellan de olika mjölkprodukterna. Som känt är gäller för de olika mjölkprodukterna olika pris för råvaran där k-mjölken ligger högst och där smöret ligger lägst. Jordbruksministern — och detsamma kan väl sägas om jordbruksutredningen — bekänner sig till en linje där prissättningen på de olika mjölkprodukterna i princip baseras på ett lika pris för råvaran. Detta innebär förutom att k-mjölken skall sänkas — vilket är det s.k. positiva draget — att osten skall höjas med några tioöringar och att smöret skall åka upp till 12 å 14 kronor per kilogram. Om detta för konsumenterna negativa drag har inte sagis så mycket. Vi har i mjölkfrågan — eller rättare mjölkoch köttfrågan vissa fakta att utgå ifrån på såväl produktionssom konsumtionssidan. Jag skall mycket kortfattat försöka analysera dem. Vi har på konsumentsidan en färskvaruförsörjning som måste ske kontinuerligt och är nära nog konstant under året. Det gäller närmast konsumtionsmjölk, grädde och i viss mån andra varor. Vi har på produktionssidan en stark säsongvariation. Vi har en utpräg lad högsäsong och en utpräglad lågsäsong. Om medeltalet för invägningen är 100, svänger det mellan 75 när det är som lägst och 130 när det är som högst. Enbart dessa siffror säger oss ju att eftersom färskvarukonsumtionen är kontinuerlig sättes det en gräns för hur lågt man kan gå, och den period som då är intressant är lågproduktionstiden. Vi kan aldrig låta mjölkproduktionen sjunka så mycket att vi inte kan tillförsäkra konsumenterna i detta land denna färskvarukonsumtion. Men man kan inte ens gå så långt, därför att det skulle innebära att man skulle få transportera mjölken mycket långt under lågsäsong. Man skulle få mycket höga fraktkostnader, om all mjölk skulle transporteras fram till konsumtionscentra. Det är ju på det sättet att människorna tenderar att flytta samman till stora befolkningscentra, medan korna flyttar längre och längre ifrån de stora orterna, av kända skäl. Vi måste således hålla ytterligare en marginal just med hänsyn till dessa transportavstånd.

Detta har varit en vägledande princip hittills, och jag kan inte finna annat än att den är fullt försvarlig. Den principen bör gälla också i fortsättningen. Det finns med andra ord ingen rimlig anledning att sätta smörpriset vid 12 å 14 kronor per kilogram med den motivering som har gjorts i jordbruksutredningen och i propositionen. När jag lägger stor vikt vid detta förhållande beror det naturligtvis främst på att detta har varit en mycket stor sak i den allmänna debatten kring jordbrukspolitiken, där man enligt mitt förmenande inte har gått till botten med hela problematiken och gjort stora överdrifter. Men jag gör det också därför att detta är en av hörnstenarna inte bara för jordbrukarnas möjligheter att utöva sitt yrke och finna en bärgning i stora delar av landet. Det är ingen tvekan om att mjölkproduktionen avgör var odlingsgränsen går i vårt land. Det bör inte minst de komma ihåg som pläderar för att vi trots en både nedbantad totalvolym och en annan prissättning på mjölken skall ha eti jordbruk i Norrland. Där mjölken viker kommer enligt min mening trädgränsen att ta vid. Detta är således ett för både konsumenter och producenter mycket viktigt spörsmål. Jag har med dessa ord ingalunda i detalj fördjupat mig i denna fråga men i stort sett lagt fram de synpunkter jag anser väsentliga på det utlåtande som vi nu skall besluta om.

Vi har i reservationerna föreslagit en betydande uppräkning av lånebeloppen. Endast under förutsättning att dessa pengar kan ställas till förfogande är det enligt min mening möjligt att förverkliga programmet.

Herr talman! Efter många, långa och heta debatter står vi nu vid slutmålet att fastställa den nya jordbrukspolitiken årsmodell 1967 som skall ersätta 1947 års jordbrukspolitik. Det var för ungefär ett år sedan som de stora löftena gavs i detta sammanhang från socialdemokratiskt håll.

Var någonstans finns de 1500 kronorna? Vi har under många år haft en jordbruksdebatt. Det har varit en debatt som engagerat många och det på ett livligt sätt. Den var, såsom jag nämnt, en av de stora frågorna i förra årets kommunalval, men socialdemokraterna lyckades inte ens vinna storstadsborna med sin radikalt annorlunda jordbrukspolitik. Man kan fråga sig varför. Jag tror att metkroken var för grov och betet alltigenom syntetiskt. Det var ingenting som ingav förtroende. Men vi skall inte kivas om den snö som föll i fjol. Låt oss upphöra med det! Politiken är nu en gång för alla det möjligas konst. Den är dock ingalunda det omöjligas konst, och det var detta man försökte göra den till i fjol från socialdemokratiskt håll. Jordbruksutredningen är en av de grundligaste utredningarna i modern historia. Den har arbetat under sex år, den har haft till sitt förfogande 24 sakkunniga, ett jättestort sekretariat och cirka 50 experter. Den har avgivit ett huvudbetänkande på 800 sidor och sju tryckta expertutredningar från statens offentliga utredningar på tillhopa ungefär 2000 trycksidor samt sex stencilerade promemorior. Det är en ordentlig genomlysning av hela den stora jordbruksproblematiken. Vad finns det på detta område som inte här har analyserats och diskute rats? Utredningens förslag har sedan remissbehandlats av ungefär 100 remissinstanser. Hur många hundra människor är det inte som varit inkopplade och sagt sina kloka ord i detta sammanhang! Vad vi nu beslutar måste vara så väl genomtänkt att det saknar motstycke. Jordbruksutskottet har haft drygt en vecka på sig för sitt arbete med detta ärende. Förlåt om jag säger att det kanske inte alltigenom är precis så som det borde vara. Men ändå tycker jag att jordbruksutskottet har anledning att vara belåtet med sitt >hastverk>. Det finns dock många oklarheter i den proposition som jordbruksministern framlagt. Den är mycket skickligt skriven — den blomman vill jag gärna överräcka. Den kan tolkas på många sätt, och vad jordbruksministern uttalar är det alltså i många avseenden svårt att riktigt få klart grepp om. Jordbruksutskottet har på några punkter försökt precisera innehållet, men det kommer — tro mig — under de närmaste åren att föras många och långa debatter om vad departementschefen egentligen har uttalat, vilket visar hur skickligt han skrivit. Departementschefen vill emellertid nå en rad mål på samma gång och helst omedelbart. Han vill överföra vinster från jordbruket till andra näringar, han vill göra livsmedel billigare för konsumenterna, och han vill rationalisera jordbruket och göra det mera lönsamt. Jag har en känsla av att jordbruksministern är Ööverambitiös, och jag har ett bestämt intryck av att han kommer att mista hela stycket om han tror att han kan förverkliga alla dessa tre målsättningar på samma gång. Ett av fjolårets ständigt återkommande teman var talet om att jordbruksprodukterna och resurserna inom jordbruket måste minska. Det skulle finnas för mycket arbetskraft och kapital på detta område som måste överföras till andra näringar med högre effektivitet och inkomststandard. Några teoretiska experter har gjort gällande att mycket stora överföringsvinster kan göras vid en radikalt annorlunda jordbrukspolitik. Professor Lindbeck och laborator Gulbrandsen har hållit fram för oss överföringsvinster på 3—4 miljarder kronor per år. Man kan förstå om mången inom det socialdemokratiska partiet, och även inom kanslihuset, föll för frestelsen. Men felet med dessa experters resonemang var att det hade så ringa förankring i verkligheten. Nu tror jag att socialdemokraterna har blivit ordentligt brända av denna sin tro på teoretiska experter. Situationen ser inte riktigt likadan ut i dag som för ett år sedan, vare sig på arbetsmarknaden eller inom utrikeshandeln. Världen är inte enbart de goda viljornas värld. Den eviga freden är ännu inget faktum. Möjligheterna att för obegränsad tid köpa livsmedel på världsmarknaden, ja att till låga, mycket låga priser skumma in av de stora överskott som flyter där, är inte lika självklara i dag som för ett år sedan. Svenskt jordbruk har tidigare varit en betydelsefull del av vårt försvar och vår neutralitetspolitik. Vi slår vakt om neutralitetspolitiken. Det hördes inte minst under debatten i går. Så länge vi behöver ett försvar måste vi ha ett tillräckligt stort jordbruk, men inte bara ett tillräckligt stort utan ett tillräckligt differentierat och ett tillräckligt lokaliserat jordbruk. Det är ytterst väsentligt att det finns jordbruk på mer än de allra bästa bitarna av Sveriges jord. Nu måste jordbruksutskottets utlåtande, mot bakgrund av den debatt som förts, i viss mån ses som lugnet efter stormen. Det kan verka att vara så litet som skiljer. Herr Nils Hansson har ju tidigare här understrukit hur litet det är som skiljer, men jag vill säga att det trots allt föreligger en del mycket väsentliga skillnader. Den främsta gäller enligt mitt förmenande produktionsvolymen. Alla vill vi ha ett rationellt jordbruk. Hur skall vi få det? Kan vi skapa det om vi gör produktionsminskningen till en primär uppgift? Nej! Nej och åter nej! Det går inte. Jordbruket måste ses som de många företagens produktion. Låt oss säga att en enskild jordbrukare skall rationalisera sitt företag. Han skall på sitt företag försöka få ut en maximal produktion med optimal insats av arbete och kapital. Han måste alltså pressa sin avkastning så mycket han kan. Men tänk om alla skulle handla som han, om alla vore lika tokiga som han, då får vi ju detta produktionsöverskott, åtminstone temporärt. Skall vi kunna genom uppmuntran få fram en rationalisering och en effektivisering — måste vi då inte samtidigt ha klart för oss att det primära aldrig kan få bli en nedbantning till 80 procent? På lång sikt har vi inte det problemet. På kort sikt kan vi få ett visst överskott. Men detta är inget allvarligt problem, och dessa frågor måste ses på lång sikt. Ser man dem på lång sikt är detta inget problem alls. Det stora problemet, som vi måste lösa gemensamt, är att kunna rationalisera och effektivisera det svenska jordbruket. Varför har nu socialdemokraterna bitit sig fast vid produktionsminskningen som en primär fråga? Detta är visserligen nedtonat i utskottsutlåtandet, men man har en känsla av att det inte är någon riktig omvändelse till sinnet. Det finns naturligtvis många skäl för socialdemokraternas ställningstagande. Man vill fortfarande försöka överföra vinster från jordbruket till andra näringar, och man vill hänga fast vid den motivering som jordbruksministern anför i fråga om handelspolitiken. Han säger att vi om vi minskar produktionen har större möjligheter att komma in i en västeuropeisk gemenskap. Och fortfarande lockar naturligtvis världsmarknadens låga priser. Men vad är det som sker inom svenskt jordbruk i dag? Det finns mycket som man skulle kunna tala om, men i detta sammanhang skulle jag vilja peka på kapitalförslitningen, på ålderssammansättningen, på nedläggningen i rask takt av en stor del av åkerjorden. Vad gäller ålderssammansättningen är bara 3 procent av jordbruksbefolkningen under 30 år, medelåldern ligger på 55 år, och 18 procent är över 65 år. Om vi ser på kapitalförslitningen är nybyggnadsverksamheten, när det gäller ekonomibyggnader inom jordbruket, i dag sådan att det med den takten tar över 400 år att förnya hela byggnadsbeståndet. Härav ser man vad som sker på detta område. Vi behöver inte riskera att det kommer att bli överinvesteringar med den målsättning vi nu har. Vi behöver inte riskera att på lång sikt få en tryckande överproduktion som skapar problem för oss. I vårt land fram till 1980 kommer befolkningen att öka med en miljon människor. Vi får hoppas att vi också lyckas öka levnadsstandarden och därmed öka konsumtionen av livsmedel. Här skulle kunna ske mycket. Vi skulle kunna öka konsumtionen av nästan alla av de bättre livsmedlen. För detta behöver man ta nya arealer i anspråk. Jordbruksministern påvisade att om man skall omsätta vegetabiliska livsmedel till animaliska går det åt sex gånger så mycket areal. Detta är alldeles riktigt. Det är precis den omställning som håller på att ske litet varstans i världen. Vi kan gå utanför landets gränser och se på Västeuropa. Man beräknar där att befolkningsökningen plus konsumtionsutvecklingen innebär att man fram till 1980 behöver ta 16 miljoner hektar ny mark i anspråk för att kunna hålla denna produktion. Det finns i dag i hela Västeuropa 70 miljoner hektar. Det är ungefär 20 procent mer mark med oförändrad avkastning som måste tas i anspråk i Västeuropa fram till 1980. Vi kan förstå om man i Västeuropa inte är intresserad av en produktionsminskning, men för oss har det blivit en mycket väsentlig sak, och det kan inte betraktas annat än som en mycket kortsiktig lösning. Hur ser då världen ut utanför Västeuropa: u-länderna, USA? Vi som var i USA i höstas och studerade dessa frågor kom underfund med att man där helt igenom omprövar sin jordbrukspolitik för att öka produktionen. Det finns många stora brister i det långa perspektivet, brister som kommer att skapa nya problem. Borde vi inte därför se jordbruksproblemen i det långa perspektivet? Jordbruksproduktion är — såsom herr Axel Kristiansson sade — en fråga som man måste se långsiktigt på. Man kan inte fatta eti beslut om att plötsligt öka jordbruksproduktionen. Det dröjer ofta ett tiotal år innan denna biologiska produktion ger den avkastning man önskar. Vi vill alla ha billigare livsmedel. Jordbrukets roll i detta sammanhang har överskattats. Inte mer än 30 procent av vad vi konsumenter betalar i livsmedelspriser går till jordbruket. Det är 5 miljarder av 17 miljarder kronor som går till jordbruket. Resterande utgörs av importerade livsmedel, förädlingsoch distributionskostnader, den långa kedja av alltmer inbyggd hembiträdesservice som moderna konsumenter vill ha. Ur dessa synpunkter vill vi försöka förbilliga livsmedlen genom en fortgående och intensiv rationalisering. Vi vill förhindra en produktionsbegränsning och har fördenskull framhållit detta i vår reservation nr 1. I detta sammanhang kan jag inte låta bli ati tala om begreppet kalorier. Teoretiskt kan varje svensk fullvuxen medborgare klara sig på 300 kilogram vete; kalorimässigt räcker det till. Detta innebär att man skulle klara produktionen på ungefär 600 000 hektar av den bästa åkerjorden i vårt land. Resten skulle vi kunna lägga ned. Men kalorier är av olika slag; de är både runda, fyrkantiga och långa. Kalorier är i det moderna samhället inget enhetligt be grepp, och det är väl detta som gör att vi har all anledning fundera över hela frågan om självförsörjningsgraden. Det gläder mig därför att jordbruksministern här inte har tagit slutlig ställning utan har skjutit över hela denna problemaltik till jordbruksnämnden för ytterligare funderingar, fastän jordbruksutredningen har funderat så grundligt. Jag tycker att det är ett steg i rätt riktning att man fortsätter fundera över hur de svenska kalorierna skall se ut. Jordbrukets rationalisering är en väsentlig fråga, sade jag. Från högerpartiet hävdar vi med bestämdhet att familjejordbruket står i särklass och även i framtiden kommer att vara den företagsform som har de största förutsättningarna att skapa billiga livsmedel. Vid sidan av detta kommer självfallet att uppstå mycket specialiserade företag inriktade på viss produktion. Men det väsentliga i den framtida rationaliseringen kommer, tror jag, att vara familjejordbruket. Också där kan vi se på vad som har skett i Amerika. Trots allt tal om rationaliseringen som där gått så långt är det ändå familjejordbruket som där är det helt dominerande. De politiker och ekonomer som vi talade med i detta sammanhang hade den bestämda uppfattningen att så skulle förbli under mycket lång tid. Rationaliseringen kräver mycket pengar. Jordbruket står i det fallet i särklass. Omsättningen är liten i förhållande till de investeringar som görs. Låt oss säga att ett jordbruk som investerat totalt en miljon kronor kanske kommer upp i en omsättning på 300 000 kronor. Varje annan företagare här i landet skulle anse detta som fullständigt orimliga proportioner. Han skulle möjligen kunna tänka sig att godtaga ett omvänt förhållande — insats 300 000 kronor och omsättning en miljon kronor. Detta visar emellertid att jordbrukets kapitalproblem är oerhört väsentliga. En stor kapitalflykt pågår emellertid nu från jordbruket i samband med alla de bouppteckningar som sker. En kapitalström måste gå tillbaka till jordbruket och ett långsiktigt kapital få arbeta. Det är ingen tvekan om att här kommer att finnas behov av mycket mera pengar än vad vi föreställer oss. Man har inom lantbrukshögskolan och lantbruksstyrelsen gjort vissa undersökningar som visar att enbart i byggnadsinvesteringar och markanläggningar kommer för att bygga upp detta rationella jordbruk att krävas ungefär nio miljarder kronor. På hur lång tid? Ja, skall det kunna ske under t.ex. en tjugoårsperiod är det fråga om mycket stora belopp per år. Det rör sig om minst 450 miljoner kronor per år i oförändrat penningvärde. Nu har jordbruksutredningen föreslagit 280 miljoner kronor per år för denna rationalisering i kreditramar, men jordbruksministern har ändå inte vågat acceptera dem. Jag tycker att det är ett oavvisligt krav att man på en gång ställer dessa pengar till förfogande i form av statliga kreditgarantier. I det sammanhanget kan det vara värt att notera att när jordbruket hittills har lånat pengar genom statliga kreditgarantier har jordbruket praktiskt taget inte åsamkat statsverket någon som helst förlust. Jordbrukarna är alltså mycket säkra låntagare. En statistik som man kan följa i detta sammanhang visar att det rör sig om någon promille som statsverket har förlorat av det som är utlånat med de garantier som är ställda. Men kapitalet måste kunna förräntas och amorteras om det inte skall bli likviditetsproblem för jordbrukarna. En undersökning inom jordbruksutredningen har visat mycket klart på dessa mycket allvarliga problem. Det kan mycket lätt uppstå en likviditetskris inom det svenska jordbruket, inom det rationella företaget, om man inte får förnuftiga avskrivningsregler när det gäller jordbrukets investeringar. En modern skattelagstiftning som gör det möj ligt för kapitalet att arbeta rationellt är därför mycket väsentlig. Dessa frågor måste lösas mycket snart. De faller inte inom jordbruksutskottets ram och vi har inte kunnat ta upp dem till debatt. Frågorna har tidigare i år avvisats av riksdagen. Regeringen får emellertid inte förhala detia längre om man över huvud taget vill ha fram det rationella jordbruket. Det måste bli nya och moderna avskrivningsregler, annars går det över huvud taget inte att tala om att man är inställd på att skapa det rationella jordbruksföretaget. Vårt land är mångskiftande, och vi har en topografi och ett klimat som vi inte kan rå på med politiska beslut. Därför måste vi ta fasta på att det många gånger inte är möjligt att skapa ett rationellt företag, om man inte bygger upp fastigheten med både jordbruk och skog. Vi har ägnat särskild uppmärksamhet åt den frågan. Skulle man försöka att stöpa om landets topografi och skapa det rationella jordbruksföretaget överallt i vårt land utan samband med skog, skulle man skapa en rad nya problem och inte alls nå något syfte med det hela. Jordbruksproduktionen är vansklig, det vet vi. Den är beroende av klimat och väder. Det kan i sammanhanget antecknas en enda siffra som belyser detta. 1966 års skörd av spannmål och oljeväxter var hälften så stor som 1965 års skörd, och alltsammans berodde på vädret. Jordbruksministern talar någonstans i propositionen om att priserna skulle bli så höga att man riskerar att rationaliseringen hålls tillbaka. Jag tror inte det finns några sådana farhågor. Men priserna måste vara tillräckligt höga för att över huvud taget kunna stimulera till rationaliseringar. Ett jordbruk måste kunna ge full förräntning och en godtagbar inkomststandard för dem som arbetar där. Detta är ett oeftergivligt krav om inte hela jordbrukspolitiken skall bli ett slag i luften. Om 1967 års jordbrukspolitik skall kunna bli en framtidspolitik krävs att man ser långsiktigt och försöker skapa en sådan prissättning och sådana lönsamhetsbetingelser för jordbruket att rationaliseringen kan fullföljas. Jag skall inte kritisera det prisavtal som är träffat mellan jordbrukets förhandlare och statsmakterna. Vi kan konstatera att konsumenterna kan få i viss mån billigare produkter: billigare mjölk, socker och margarin. Men sänkningarna är mycket blygsamma i förhållande till de våldsamma löften som gavs för ett år sedan. Sänkningarna sker delvis till priset av en mycket tillkrånglad jordbruksreglering, som i många avseenden är krångligare än den vi nu har kristiserat för dess krånglighet. Titta på mjölkregleringen! Vad är detta annat än en mycket underlig form av tagande och givande? Jag undrar hur många som egentligen kommer att begripa innebörden av den nya mjölkregleringen, hur man tar bort delar av allmänna mjölkpristillägget men plundrar clearingkassan och skjuter till av statsmedel för att garantera ett visst smörpris — det är höjden av regleringskineseri. Jag undrar hur pass hållbart det är i längden. Konsumenterna skall få sin prissänkning, det är givet, men skall jordbrukarna också kunna få sin höjning på mjölkpriset om 2,5 öre första året och 2 öre nästa år? Det beror på jordbrukarna själva, om de slutar vara optimister och blir på det klara med att utslaktningen måste ske i samma takt under de närmaste två åren som under förra året. Vi måste minska mjölkkornas antal med 80 000 det år som kommer och ytterligare 80000 nästa år. Gör vi det, då klarar vi mjölkpriset, men då får vi de nya problem, som herr Axel Kristiansson här har skisserat, i samband mellan de olika produkterna. Det går inte med politiska beslut att ta bort det sambandet — i det fallet ber jag att helt få instämma med den argumentering herr Kristiansson hade här förut. Jordbruksministern har också i propositionen gång på gång understrukit nödvändigheten av en krympning av mjölkproduktionen, om man skall kunna förverkliga den prissättning som producenterna utlovats. Under tiden sedan jordbruksregleringarna började på 1940 talet har det funnits många sorters prisavtal och många sorters regleringar. Alltsammans har kritiserats. Vi är snart tillbaka till utgångsläget med ett prissättningssystem, där man diskuterar produkt för produkt i någonting som skulle kunna likna en totalkalkyl. Cirkeln börjar slutas. Vår jordbrukspolitik bör — det framgår av propositionen och av utskottets uttalanden — inriktas på att passa in i en västeuropeisk handelsgemenskap. Hur skulle vi klara oss i den konkurrensen? Jag tror att vi skall vara optimister. Priserna på jordbrukets produkter är i dag sådana att vi kan säga att vi ligger på ungefär samma nivå. Vi har betydligt högre kostnader, speciellt för arbetskraften, där vi ligger 60—380 procent över medeltalet inom EEC. Men vi har betydande försprång både strukturmässigt och tekniskt. Det svenska jordbruket är, trots allt tal om motsatsen, inte så bakom. Strukturen är heller inte, trots allt, så dålig inom det svenska jordbruket. Det finns ännu mera utpräglade småjordbruk i Västeuropa. Jag tror att en västeuropeisk gemenskap, en EEC-marknad, skulle ge det svenska jordbruket nya möjligheter. Nu vill jordbruksministern inbjuda till förhandlingar om detta med ett så magert smörgåsbord som möjligt. Han tror att de inbjudna kommer att känna sig mycket mera vänligt stämda, om vi har så litet som möjligt på det här smörgåsbordet. Han vill krympa produktionen inom det svenska jordbruket just med tanke på EEC. Jag tror att vi inom svenskt jordbruk och svensk jordbrukspolitik nu måste ta tiden i akt och göra vårt yttersta för att hjälpa det svenska jord bruket att ytterligare rationalisera och förbättras. Då kan vi behålla det försprång vi de facto har i förhållande till EEC och som gör att vi kan se optimistiskt på en sådan anslutning trots våra väsentligt högre arbetskostnader i dag. Vi står nu också inför ett beslut om att avveckla småbrukarstödet. Det som här har föreslagits har väl i stort sett godtagits utom i vissa punkter, där förslagen får anses vara onödigt tillkrånglade. Avvecklingen av småbrukarstödet och inrättandet av Öövergångsstöd och avgångsvederlag kunde ha skett på ett betydligt enklare och smidigare sätt. Från vår sida vill vi bestämt hävda att även de som är under 55 år skall ha några års rådrum och fördenskull kunna få övergångsbidrag under de närmaste åren. I den frågan har vi därför avgivit en reservation. Varför så bryskt och plötsligt om någon månad avbryta den möjlighet de haft att få ett visst småbruksstöd? Man kan nu inför avvecklingen av hela småbrukspolitiken fråga sig: Har småbruken spelat ut sin roll? Jag skulle vilja ställa frågan: Vem är småbrukare i dag och i morgon? Jag tror emellertid att det odlingslandskap som vi i dag ser framför oss, dei land vi ärvt, de vackra vyerna, till mycket stor del är ett verk av en rad av småbrukare. Det är ett vackert land, ett land som förpliktar. Hur skall vi klara naturvården i framtiden, den stora nedläggningens tid? Det problemet har inte tagits upp på ett konkret sätt. Jordbruksutredningen vågade inte göra det. Propositionen har inte gjort det. Det står fortfarande kvar olöst. Jordbruksministern hoppas på det nya naturvårdsverket. Jag för min del har den bestämda uppfattningen att detta är en plats för jordbruket. Det är någonting som skall ske inom jordbrukspolitikens ram. Här finns plats för ett långsiktigt tänkande. Ett initiativ bör tas av jordbruksministern. De erfarenheter vi har t.ex. från Dalarna i dag är sådana att jag vågar hävda detta med mycket stor bestämdhet. I Dalarna har vi kanske bättre än någon annanstans börjat märka vad som sker när åkrarna har övergivits kring de stora, vackra sjöarna. Tiden går, men ingen säger någonting. Buskarna växer. Till slut tycker man ati buskarna blir för höga. Då kommer en kommunalman och säger att så kan det väl inte få vara. Det ser för bedrövligt ut. Då säger AMS: Vi har pengar till förfogande. Vi kan hjälpa er. Sätt i gång och röj. Så röjer man och det kostar mellan 2000 och 3000 kronor per hektar att återställa landskapet. Sedan får man begagna hormonderivat och spruta vartannat år. Så står de döda buskarna där som kala skelett och talar sitt eget språk om den övergivna bygden. Är det vackert? Nej, Gud sig förbarme. Det är aldrig vackert och kan aldrig bli vackert. Det skulle kunna bli vackert, om man lade upp en vettig jordbruksproduktion. Vallen och betesproduktionen kan hjälpa oss att bevara det svenska odlingslandskapet åt framtiden. Herr talman! Om småbruket och småbrukaren har det sagts och skrivits mycket i denna riksdag under de årtionden som har gått. Långa utredningar har producerats och många motioner har väckts för att förbättra hans villkor. Jag har en känsla av att det är sista gången småbrukaren besvärar riksdagens protokoll. Han är ett offer på välfärdens altare. Låt mig då, herr talman, till sist såsom en hyllning få framföra en epilog till denne småbrukare. Det finns ett ord som passar nu: Det är ett grymt ord — men det passar nu ty det beskriver verkligheten. Han ser ut över tegar han odlat med enkla medel under svett och möda, över stenrösen han byggt för att vinna jord och rationalisera brukningen. Han minns den tid då krigets blodvågor sköljde då brödet inte fanns på världshaven. Den gången fick han diplom och stort omnämnande i Stockholmstidningen. Han var en av dem som hjälpte oss att överleva. Nu får han »avgångsvederlag», Han får det därför att han —

Herr talman! Som tidigare har anförts ligger proposition nr 95 till grund för det utlåtande som jordbruksutskottet nu har avlämnat angående riktlinjerna för den framtida jordbrukspolitiken. Denna avser, liksom den ekonomiska politiken, att främja en fortsatt välståndsökning inte blott för dem som arbetar inom jordbruksnäringen, utan den syftar även till att medverka till att alla grupper i samhället blir delaktiga av välståndsökningen. Jag vågar därför säga att det med den enighet som i stort sett har rått inom utskottet om det förslag som jordbruksministern har lagt fram finns förutsättningar för att främja en fortsatt välståndsökning till gagn för både producenter och konsumenter. En aktiv jordbrukspolitik i form av särskilda insatser från samhället har sedan lång tid tillbaka spelat en framträdande roll också i vårt land till gagn för hela jordbruksnäringen och dem som är sysselsatta i denna näring. Vi har haft och har fortfarande en väldigt snabb utveckling inom <:det svenska näringslivet och samhället, något som naturligtvis också får konsekvenser för jordbruksnäringen och som för dess utövare i vissa fall kan leda till en omställning. Det är många frågor som kommer in i bilden när man diskuterar dessa problem. Stora krav kommer att ställas såväl på företagsledaren som på de anställda. En viss solidaritet mellan de olika grupperna i vårt samhälle måste också till, så att de som arbetar inom jordbruket kan — såsom här redan sagts — påräkna ekonomisk och social trygghet i samma utsträckning som de inom andra näringar sysselsatta. Både ur samhällets och ur konsumenternas synpunkt är det emellertid självklart också av stor vikt att kostnaderna för den svenska jordbruksproduktionen blir de minsta möjliga och att jordbrukspolitiken medverkar till att konsumenterna får så billiga livsmedel som möjligt. Av stor betydelse ur både jordbrukarnas, konsumenternas och samhällets synpunkt är det vidare att jordbruket bedrivs så att resurserna i fråga om mark, arbetskraft och teknisk utrustning utnyttjas så effektivt som möjligt. Den i flera sammanhang berörda jordbruksrationaliseringen är därför mycket viktig i detta sammanhang. Jag har nu, herr talman, bara flyktigt kunnat beröra vissa betydelsefulla frågor — det finns givetvis många andra lika viktiga frågor när det gäller att nå målet: en aktiv och för alla samhällsgrupper gagnande jordbrukspolitik. Och det är ju en sådan vi alla syftar till. Utskottet har i fråga om de stora linjerna varit överens med Kungl. Maj:t — det är bara i några detaljfrågor som meningarna delar sig något. Enligt mitt sätt att se finns därför inte vare sig här i riksdagen eller ute i landet i övrigt någon anledning att dra upp en större strid kring jordbrukspolitiken i stil med den som förekom under fjolåret. Jag tycker att man har anledning att hälsa jordbruksministerns proposition med tillfredsställelse. Det är en god grund med väl avvägda förslag som man kan arbeta vidare för, till gagn för alla grupper i vårt samhälle. Men på några punkter finns som sagt delade meningar. Den för samtliga borgerliga partier gemensamma reservation 1 tar upp frågan om produktionsmålsättningen. Reservanterna vill inte nu, säger de, förorda en mera fixerad övre gräns för produktionsvolymen utan anser att en viss rörlighet är det mest realistiska. Kungl. Maj:t har ju föreslagit en produktionsvolym av 80 å 90 procent. Man kan tolka reservanternas skrivning så, att de godtar den nedre gränsen, 80 procent, men inte vill ha någon bestämd övre gräns. Om man inte skall ha någon övre gräns kan dock produktionen svälla ut hur mycket som helst. Reservanternas förslag talar därför sitt eget tydliga språk — följden kan bli överskottsproduktion och minskade inkomster för jordbrukarna. Jag tycker därför att resonemanget är ganska egendomligt när det kommer från speciellt detta håll, jordbrukarna själva. Reservation 1 har, vad jag kan se, inte kommit till utan vånda. Den innebär att t.ex. centerpartiet övergett sitt cget motionsförslag om en målsättning mellan 90 och 80 procent; i stället har centern anslutit sig till högerns förslag, som inte innefattar någon övre gräns. Men för all del — jag skall inte rikta någon kritik mot detta; om reservanterna gjort ömsesidiga eftergifter för att nå enighet är det givetvis deras sak. Däremot tror jag att enigheten ute på fältet inte är så fullständig inom de grupper som man på den borgerliga sidan företräder. Utskottets förslag är, vad jag kan se, så pass väl avvägt att man utan vidare kan godkänna det. Utskottsmajoriteten har anslutit sig till propositionen, vilket naturligtvis inte utesluter den av reservanterna önskade möjligheten. Departementschefen har också anfört att under den relativt långa tid som behövs för anpassning av produktionen finns det anledning att tid efter annan överväga takten i anpassningen. Reservanternas åsikt att någon preciserad produktionsmålsättning över huvud taget inte behövs i nuvarande läge är däremot knappast förenlig med vare sig jordbrukarnas, konsumenternas eller samhällets intresse. Den Ööverskottsproduktion som för närvarande måste exporteras drar ju en årlig kostnad av cirka 300 miljoner kronor, vilket motsvarar omkring 5 procent av jordbrukets totala intäkter. Jordbrukspriskommittén har framhållit, att produktionsutvecklingen är avgörande för om de föreslagna priserna skall kunna uppnås under den kommande regleringsperioden. Till denna ståndpunkt har såväl jordbrukets företrädare som konsumentdelegationen anslutit sig. Reservanternas påstående, att exporten inte för med sig några nettokostnader, synes svårbegripligt mot bakgrunden av de produktionsavgifter som tas ut på huvuddelen av jordbruksproduktionen, avgifter som givetvis i första hand belastar jordbruket. Reservanterna anför som sin mening att det är ofrånkomligt att man vid bedömningen av den för vårt land önskvärda produktionsvolymen fäster särskild vikt vid den internationella livsmedelssituationen. Men detta har emellertid inte resulterat i något preciserat ställningstagande från reservanternas sida, eftersom någon produktionsmålsättning inte anges i reservationen. Utskottsmajoriteten har i likhet med departementschefen anslutit sig = till jordbruksutredningens uppfattning att Sverige kan göra betydligt större insatser för u-länderna på annat sätt än genom bistånd i form av direkta livsmedelsleveranser. I sitt ursprungliga ställningstagande synes ju, som jag tidigare också vidrört, centerpartiet ha varit inne på liknande linjer, eftersom den av centerpartiet angivna produktions målsättningen ligger mycket nära den av departementschefen föreslagna. Att Sverige med kontanta bidrag skulle delta i det internationella livsmedelsprogrammet är ju en självklarhet. Sverige ger för nästa år 15 miljoner kronor till det internationella livsmedelsprogrammet och kommer väl att lämna ett bidrag till livsmedelshjälpen via den inom ramen för Kennedyrundan träffade spannmålsöverenskommelsen. Hur stort detta belopp är kan man kanske inte ange i dag, men det troliga är väl att det kommer att vara minst lika stort som de årliga bidragen till det internationella livsmedelsprogrammet. Reservanterna hävdar också att med en snabb rationalisering med uppbyggande av rationella företag som främsta mål får en preciserad övre gräns för produktionsvolymen ingen eller ringa betydelse ur samhällets synpunkt. Tvärtom, skulle jag vilja säga, torde kunna hävdas att förekomsten av Överskott som kan uppstå t.ex. på grund av ökad avkastning har stor jordbruksekonomisk och därmed samhällsekonomisk betydelse. För att en snabb rationalisering skall komma till stånd och vinster av denna rationalisering skall kunna komma jordbruket till del måste givetvis ett marknadsmässigt utrymme för en ökad produktion i de enskilda jordbruksföretagen skapas. Annars kommer ju rationaliseringen bara att leda till överskott och till att jordbruket drabbas av höga produktionsavgifter. Detta medför ju att lönsamheten står stilla eller kommer att minska. I annat sammanhang framför reservanterna önskemål om en särskild lönsamhetssättning för rationella jordbruksföretag. Jag skulle vilja fråga hur lönsamheten i ett rationellt jordbruksföretag skall kunna upprätthållas om produktionstillskott i företaget skulle exporteras till priser som ligger avsevärt under de inhemska priserna. Reservanterna anför att det förut nämnda spannmålsavtalet inom Kennedyrundan kommer att framtvinga en viss försiktighet i fråga om produktionsvolymens krympning. Till detta kan man väl bara erinra om att Sverige har ett normalt spannmålsöverskott att avsätta på världsmarknaden. Spannmålsavtalet har tillkommit i syfte att mobilisera världsmarknaden genom att lyfta pristryckande överskott och låta sådana överskott ingå i biståndet till u-länderna. Den försiktighet Sverige kan ha att iaktta i sådana sammanhang måste rimligtvis bestå i att vårt land undviker att försvåra ett genomförande av avtalet genom att öka sina överskott på spannmål. Vi samarbetar givetvis bäst inom ramen för detta avtal genom att minska våra överskott och samtidigt ställa kontanta medel till förfogande för livsmedelsbiståndet. I detta sammanhang vill jag också säga ett par ord om det särskilda yttrandet nr 1 som handlar om produktionsmålsättningen och som också är avlämnat av samma utskottsledamöter som svarar för reservation 1. I det särskilda yttrandet tar de bestämt avstånd från jordbruksministerns nya handelspolitiska motivering för en krympning av den svenska jordbruksproduktionen. Mot detta yttrande vill jag anföra att den handelspolitiska motivering som jordbruksministern framför i propositionen inte är ny utan ansluter helt till den handelspolitik som Sverige har fört under hela efterkrigstiden, jag vågar nästan säga under partipolitisk enighet. I yttrandet hävdas att jordbruksprodukternas lägre bytesvärde knappast kan duga som speciell motivering för krympning av den svenska jordbruksproduktionen. Anledningen härtill skulle vara att samma förhållande skulle råda på andra håll i världen. Överskottsproduktionen kostade, som jag nyss anförde, det svenska jordbruket cirka 300 miljoner kronor under 1965/66. Att undvika denna merkostnad är givetvis en utmärkt motivering för att begränsa jordbruksproduktionen. Det måste även betraktas som självklart att det är för månligt att försöka exportera produkter med högt bytesvärde och importera varor med lägre. När det gäller produktionsvolymens betydelse för Sveriges förhållande till EEC, så innehåller yttrandet en direkt förvanskning av innehållet i jordbrukspriskommitténs förslag, som man kan återfinna i sin helhet i propositionen. I yttrandet påstås att jordbrukspriskommittén skulle hävda att en EEC-anslutning bör öka det svenska jordbrukets marknad. Kommittén har i anslutning till denna fråga i jämförelse mellan Sverige och EEC märkt att det svenska jordbruket och livsmedelsindustrin, så länge Sverige inte är anslutet till EEC, har en begränsad marknad, vilket i viss utsträckning försvårar utnyttjandet av befintlig rationell produktionskapacitet, och det är ju någonting helt annat. Om jordbruksproduktionen minskar och överskott kan undvikas, kommer denna rationella produktionskapacitet att få ökat marknadsutrymme även inom den svenska marknaden. Från flera remissinstansers sida har understrukits betydelsen av att den nya jordbrukspolitiken inte medför förändringar som kan äventyra Sveriges anslutning till en större marknad. Det har därvid bl.a. påpekats att förekomsten av överskottsproduktionen i det svenska jordbruket skulle innebära svårigheter i detta sammanhang. Däremot skulle givetvis ett svenskt nettoimportbehov av jordbruksprodukter verka underlättande för samarbetet inom en europeisk marknad, som snabbt närmar sig full självförsörjning och har en internationellt sett hög prisnivå, som EEC. På sid. 50 i utskottsutlåtandet behandlas den s.k. rationaliseringsmålsättningen. Här har utskottets majoritet, som består av folkpartiet, högern och centern, skrivit utskottsutlåtandet. De ifrågasätter om inte rationaliseringen når det ur såväl jordbrukets som konsumenternas och samhällets synpunkt mest effektiva resultatet om denna un der överskådlig tid främst inriktas på ait bygga upp bärkraftiga familjejordbruk. De ansluter sig därefter till de synpunkter som har anförts i motionerna om att det fortsatta arbetet för jordbrukets rationalisering i främsta rummet bör inriktas på att åstadkomma bärkraftiga familjejordbruk. Reservanterna på denna punkt, som består av de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet, har ansett att något uttalande av det slag som har gjorts i de borgerliga motionerna inte är erforderligt. Vi reservanter vill i detta sammanhang erinra om att departementschefen konstaterar att familjejordbruket för överskådlig tid kommer att dominera inom svenskt jordbruk. Därav följer självfallet att även rationaliseringsverksamheten kommer att domineras av arbetet att bygga upp bärkraftiga familjejordbruk under överskådlig tid. Därför menar vi att något uttalande av det slag som de borgerliga motionärerna har krävt inte är erforderligt. Avsikten med ett sådant uttalande är — att döma av innehållet i de motioner som åberopas — emellertid inte endast att konstatera att familjejordbruket är och kommer att vara dominerande. Av vissa motioner framgår det dessutom en önskan att minska förutsättningarna för att inom ramen för rationaliseringsverksamheten andra = företagsformer skulle kunna utvecklas. Det vore synnerligen betänkligt att på detta sätt försöka skapa nya privilegier för en speciell företagsform. Ett sådant förfarande går också emot den centrala målsättningen för jordbrukspolitiken som alla uttalat sitt stöd för, nämligen att jordbruket skall betraktas som en del av samhällsekonomin och att samma villkor så långt möjligt skall gälla för jordbruket som för andra näringar. Inom andra näringar förekommer såvitt vi vet inte på samma sätt att en särskild typ av företag privilegieras. I ett annat yttrande, som är betecknat med nr 2, tas också upp frågan om ra tionaliseringsmålsättningen. I detta yttrande framhålls främst att den sektor som bäst behöver komma i fråga när det gäller rationaliseringsinsatser är familjejordbruket. I yttrandet klarläggs inte riktigt hur och i vilken grad stödet för att möjliggöra uppkomsten av relativt stora företag skall kunna skada familjejordbruk. I centerpartimotionen framhålls exempelvis att företagsekonomiska undersökningar har visat att tvåfamiljsjordbrukare har god konkurrensförmåga gentemot större företag. Men det är väl trots allt en viss skillnad mellan att konstatera att familjejordbruket faktiskt kommer att dominera inom en överskådlig framtid och att föreslå att denna företagsform särskilt gynnas. Om den är effektiv behöver den ju inte särskilt gynnas. Att familjejordbruket har utvecklingsmöjligheter t.ex. inom specialiserad och mer koncentrerad produktion är vi ju alla eniga om. Specialföreskrifter av det slag som man syftar till i yttrandet synes därför enligt vår mening vara ägnade att skapa ett visst missförstånd rörande rationaliseringsverksamhetens framtida inriktning utan att ge något direkt positivt bidrag till resultatet av denna verksamhet. Utskottsmajoriteten menar att vi mycket väl kan följa departementschefens förslag på denna punkt, eftersom det är allsidigt och acceptabelt för alla. Det betyder i detta fall att både högern och folkpartiet — om man vill tolka det på detta sätt — vill uttala en önskan om att man skall minska förutsättningarna för att inom ramen för rationaliserings verksamheten andra företagsformer skall kunna utvecklas, således de större företagen. Jag undrar egentligen vad herr Isacsons partivänner ute i landet säger om ett sådant uttalande om att förekomsten av de större företagen skall minska. Herr Isacson skall väl rimligtvis företräda de större jordägarna. tillstyrkt en centerpartimotion, av vars motivering framgår att motionärernas yrkande syftar till att diskriminera s.k. fabriksmässig jordbruksproduktion i förhållande till den traditionella jordbruksproduktionen. Detta kan sägas vara ett försök att bromsa utvecklingen mot jordbruksproduktion i andra former än de som kan rymmas inom det traditionella familjejordbrukets ram. Det är kanske något förvånande att dessa tankegångar fortfarande förs fram i den jordbrukspolitiska debatten. De förekom tämligen allmänt under 1950 talet när det var tal om att avskaffa alla småbrukare, men dessa tankegångar var väl trots allt något vilseledande och falska. I en annan, med 8 betecknad reservation har högerns och centerpartiets företrädare i utskottet tagit upp den gamla frågan om statlig kreditgaranti till familjeskogsbruk. Denna fråga kan knappast sägas höra hemma i detta sammanhang. Det är ju jordbrukspolitiken vi diskuterar, inte skogspolitiken. Av propositionen framgår att departementschefen ansett att man beträffande skogsfrågorna bör avvakta den skogspolitiska utredningens = förslag. Denna utredning har ett omfattande uppdrag och skall gå igenom hela skogspolitiken, både i fråga om lagstiftning och stödåtgärder. Reservanterna synes närmast vara inne på tanken att utredningen skulle bryta ut den av dem upptagna frågan och snarast möjligt framlägga ett förslag i detta avseende. Det torde vara mycket svårt att ange några sakliga skäl för att bryta ut denna fråga. Frågan om familjeskogsbrukets ställning bör nog prövas i ett större sammanhang när den frågan kommer upp till behandling. I reservation nr 13 av herr Skårman m.fl. — jag gör ett litet hopp i reservationerna, eftersom jag vet att några av mina kolleger kommer att tala i de andra frågorna — vill folkpartiet höja kreditgarantiramen för jordförvärvslån med 5 miljoner kronor utöver vad som föreslås i propositionen. Något sådant yrkande framställs, såvitt jag kan finna, inte i den motion som reservationen åberopar, utan där har man i stället yrkat på en höjning av kreditgarantiramen för yttre rationalisering med 5 miljoner kronor. Det yrkandet har man uppenbarligen nu släppt och begär i stället i reservationen att ramen för jordförvärvslån skall utvidgas och anför som motivering härför behovet av krediter åt deltidsjordbrukare. Jordförvärvslån är enligt jordbruksutredningens av departementschefen godkända förslag avsedda för förvärv av anpassningsbara jordbruksföretag, som har förutsättningar att effektivt utnyttja den bästa kända tekniken och ge sin innehavare full sysselsättning. Reservanternas mening med att ge jordförvärvslån till förvärv av deltidsjordbruk är mot denna bakgrund enligt mitt förmenande litet svårfattlig. Reservanternas förslag innebär ju närmast att snart sagt vem som helst bör kunna få kreditgaranti för förvärv av uppenbart orationella jordbruk. Men det är en annan fråga i detta sammanhang, som berörs i propositionen och som jag vill begagna tillfället att säga några ord om för att understryka dess betydelse. Det är frågan om driftslån. Det kan också bli fråga om driftslån till sådana personer som betraktas som deltidsjordbrukare. Enligt propositionen skall en deltidsjordbrukare inte kunna få kreditgaranti för ett driftslån.

Om man vore konsekvent skulle han egentligen inte kunna få garanti för ett driftslån. Man bör nog ändå pröva om det inte är möjligt att ställa sådan garanti för en per son som har för avsikt att bli jordbrukare men som för tillfället inte vill avhända sig sin tjänst innan han har byggt upp sitt jordbruksföretag. Jag skall, herr talman, inte uppehålla mig längre vid dessa frågor utan ber att få återkomma med mina yrkanden senare.

Herr talman! Det är en enastående utveckling som under senare decennier har ägt rum inom det svenska jordbruket. Så sent som på 1930-talet arbetade en tredjedel av Sveriges befolkning i jordbruk med binäringar för att förse vårt land med livsmedel. Nu är det mellan sju och åtta procent, och ändå kan denna del av befolkningen åstadkomma mycket högre självförsörjningsgrad för vårt land än man kunde göra i början av 1930-talet. Om jag tar perioden före kriget 1939 och ett tjugotal år framåt fördubblades produktionen per arbetstimme inom det svenska jordbruket. Vilka andra näringar kan uppvisa en sådan utveckling? Vi har högrationaliserade jordbruk på många platser, och det svenska jordbruket har åstadkommit en produktion av den storleksordningen att vi litet längre tillbaka i tiden låg på tredje plats i världen i fråga om arealskördar — numera har vi sjunkit tillbaka betydligt. Såsom herr Axel Kristiansson påpekade är det de höga produktionssiffrorna för mjölk och socker som påverkat resultatet. När man har att göra med företrädare för regeringspartiet får man en känsla av att jordbrukarna på det hållet nästan betraktas som en motvillig, trög grupp som man helst bör försöka fösa på för att åstadkomma en rationalisering och få ett mera effektivt jordbruk. Det kan då finnas anledning att fråga sig vad lantbruksnämnderna åstadkommit i fråga om storleksrationaliseringen. I tre län har man gjort en undersökning härav, som torde vara representativ för hela Sverige. Undersökningen visade att 15 procent av de jordbruk som lagts ned hade gått genom lantbruksnämnderna, under det att 85 procent hade lagts ned på grund av tidsutvecklingen. Det svenska jordbruket rationaliserar alltså självt intensivt i fråga både om effektivitet och storleksrationalisering. Vad statsmakterna har gjort i det fallet har betytt mycket litet. Från regeringspartiets företrädare får vi höra att nu skall det tas verkliga stortag, nu skall man se till att jordbruket blir rationaliserat. Bör vi då inte beakta att tidens utveckling är sådan att det kommer att bli en kraftig förändring av jordbruket utan att man vidtager några åtgärder alls? Jordbrukarna är en vaken yrkesgrupp som inte på något sätt kommer att stå stilla när det gäller att rationalisera jordbruket. Centern anser att ett livskraftigt jordbruk måste upprätthållas för att vår folkförsörjning skall kunna tryggas. Därvid måste högsta effektivitet inom näringen eftersträvas, så att livsmedelsproduktionen kan ske till lägsta möjliga kostnader, och att de i jordbruket sysselsatta skall få möjlighet till samma lönsamhet och arbetsersättning, som gäller inom näringslivet i övrigt. Det är jordbrukspolitikens uppgift att medverka till att denna målsättning, som är nödvändig för erforderlig konkurrenskraft och för att initiativ, arbete och kapital i tillräcklig utsträckning skall kunna satsas, kan förverkligas. Det är tre punkter jag vill säga några ord om, nämligen produktionsvolymen, prispolitiken och rationaliseringen. Beträffande produktionsvolymen finner man ofta att man på socialdemokratiskt håll tar ställning efter kortsynta aspekter och inte ser framåt i tiden. Man förbiser ytterligare en faktor, nämligen ati de små brukningsenheterna icke har en låg produktion per hektar räknat, utan tvärtom en hög produktion. Man får således inte en högre produktion genom att man får större bruk ningsdelar. Man kan få en rationellare och effektivare produktion, men man får inte mera livsmedel på den vägen. Man har anfört att Sverige inte har klimatiska förutsättningar att kunna driva jordbruk på ett sådant sätt som man kan göra i vissa andra delar av världen. Man har främst visat på att man på andra håll kan ta två eller tre skördar per år. I många fall kommer detta inte att få någon betydelse därför att om vi har ett kreaturslöst jordbruk driver innehavarna detta högeffektivt och har sedan annan sysselsättning vid sidan om. Det har också visat sig att med en högre levnadsstandard stiger anspråken på kvalitetslivsmedel. Både den amerikanska och den svenska konsumtionen av livsmedel består till stor del av animalier, under det att en hel del andra länder nästan uteslutande har vegetabilisk produktion därför att man får fram mera livsmedel på det sättet. Därvid har vi att räkna med ait de kvalitetsprodukter som kan produceras i Sverige kan man inte få fram i en del sydliga länder, utan här ligger vi bättre till. Jag vill t.ex. nämna sådana produkter som grönsaker, potatis och frukt m.fl. Vi diskuterar beredskapssynpunkter och hur stor produktionsvolymen bör vara för en tillfredsställande beredskapssituation. Det är kanske en ödets ironi ati just när vi i den svenska riksdagen diskuterar om vi skall krympa ned jordbruksproduktionen, innehåller tidningarnas löpsedlar och nyheterna 1 radio och TV meddelanden om att det inom några timmar kanske kommer att bryta ut ett krig, och vad det kan innebära har vi ju fått erfarenheter av. Vi har ingen möjlighet att bedöma hur ett krig i våra dagar skulle komma att gestalta sig, men vi kan i varje fall befara att det kan innebära en avspärrning, utan att vi direkt behöver dras in i kriget, och då är det all anledning ati se till att vi har livsmedel i vårt land. Enligt de beräkningar som RLF och Sveriges lantbruksförbund redovisar i sitt remissyttrande skulle en 80-procentig självförsörjningsgrad kunna uppnås med en åkerareal av 2,3 miljoner hektar. För att nå den av utskottsmajoriteten angivna produktionsvolymen skulle det uppenbarligen inte räcka med att enbart lägga ned lågt avkastande och illa belägna åkrar i skogsbygderna, eftersom det jämfört med nu skulle krävas att 700 000—800 000 hektar åker skulle tas ur produktionen. Som jämförelse kan nämnas att i de sex nordligaste länen tillsammans finns det endast 500 000 hektar åker. Därmed har jag inte sagt att hela det norrländska jordbruket skulle försvinna, men det är dock någonting som bör observeras. Jag har förstått att det har orsakat oro i Norrland genom de propåer som har framförts från socialdemokratiskt håll, eftersom det omedelbart ställdes en interpellation och = jordbruksministern sade några lugnande ord om att jordbruket säkerligen skulle kunna bestå i Norrland. Hans uttryck var dock att »rationellt drivna jordbruk» skulle kunna bestå i Norrland, och vi vet ungefär vad jordbruksministern från sin synpunkt menar med rationellt drivna jordbruk. I så fall kommer nog norrlänningarna att få ganska svårt att behålla några jordbruk. Det är också förvånande vad jag har funnit i utskottets utlåtande beträffande skogen och jordbruket. Liksom herr Mossberger har utskottet avfärdat att kombinationen jordoch skogsbruk skall finnas. Statsrådet har sagt att vid kombinerade jordoch skogsbruk anses jordbruksdelen böra ha sådan omfattning och effektivitet att investeringar i den delen blir lönsamma. Utskottet har i anledning av motionsyrkandena från centern uttalat att lönsamhetskravet innebär att i jordbruksdelen insatt arbete och kapital skall ge full timersättning respektive normal förräntning. Eventuellt bristande lönsamhet i jord bruksdelen bör inte anses kunna kompenseras genom förekommande Ööverskott från skogsbruksdelen. Det är ett verklighetsfrämmande resonemang när man vet hur skogsbetonat Sverige och framför allt Norrland är. Det har ju hos oss i alla tider praktiskt taget varit så att kombinationen jordbruk—skog har varit den näring som man bedrivit. Att man nu skall göra något slags konstlad fördelning och säga att lönsamheten skall beräknas endast efter jordbruksdelen, tycker jag är verklighetsfrämmande. Vad gäller produktionsvolymen i övrigt är det också förvånande att man inte lyssnar på vad experter som Georg Borgström, Gunnar Myrdal och andra har att säga om världens livsmedelsförsörjning. Man nämner några ord om det, men man är som alltid optimist och tror att det inte finns någon sådan fara som dessa experter har påpekat. Vi har från centerns sida inte begärt att man skall bedriva någon intensiv export, mer än marknadsreglerande för svenskt jordbruk. När det nu oavvisligen kommer att strypas åt mer och mer när det gäller att skaffa tillräckligt med livsmedel åt jordens alltmer ökande befolkning bör vi från svensk sida inte öka vår livsmedelsimport och ta mer från de knappa livsmedelstillgångarna i världen. Man säger att vi kan hjälpa u-länderna på bättre sätt än med livsmedel. Ja, det är möjligt, men då kan man komma in i det resonemanget att vi egentligen inte kan hjälpa med någonting annat än pengar ifrån svensk sida. Vi diskuterade t.ex. möbeltillverkning i går. Den kan göras mycket billigare i Jugoslavien, Vi har måst införa restriktioner beträffande = textilvaror från Sydkorea, som kan tillverka sådana saker mycket billigare. Vi har den starka konkurrensen från Japan och en hel del andra länder. Till sist blir resultatet, att Sverige inte kan hjälpa med någonting materiellt utan endast med pengar. Detta läge föreligger således på andra områden lika väl som när det gäller jordbruket. Det besvärliga är dock att det viktigaste, och det som man ropar efter bland världens svältande miljoner, inte är en högre levnadsstandard, utan det är livsmedel, inte så att man kan äta sig mätt, men så att man kan få en någorlunda dräglig existens. Om befolkningsutvecklingen fortsätter som nu, blir det i framtiden nödvändigt att inte bara odla de arealer på jordens yta som är de bästa och mest rikt givande. Vi kommer att få odla betydligt mera än detta. Det kan komma en dag när Sverige också behöver uppodla på nytt de arealer som vi är beredda att lägga ned nu. Jag skall också säga några ord om prisutvecklingen. Man försöker uppehålla fiktionen om världsmarknadspriserna och att man kan köpa billigare på världsmarknaden. Man =: konstruerar, skulle jag vilja säga, ett världsmarknadspris. Trots att man vet att jordbruket är beroende av väder och vind, tycks man aldrig riktigt ha beaktat att skördarna kan fluktuera mycket. Vissa år med goda skördar ute i världen kan vi köpa livsmedel för billiga priser, men om vi själva skulle komma i svårigheter med våra inhemska skördar, kan det vara svårt att få fram vad vi önskar på världsmarknaden. Därför kan man egentligen inte tala om några världsmarknadspriser. Före valet hade vi t.ex. en livlig diskussion om sockerpriserna. Man påvisade priser ned till 35 öre per kilo på Parisbörsen. Men hur blev det, vilket avtal träffade vi? Vilka är sockerpriserna inom EEC? Blev det 37 öre? Nej, det blev priser som var bara ungefär 10 öre lägre än de svenska vi hade tidigare. Talet om de låga sockerpriserna höll alltså inte alls streck. Vi har haft Danmark som en svår konkurrent, men nu har det varit tider då danskarna har fått åka över till Skåne för att kunna köpa smör och socker billigare än på den danska sidan. Vi diskuterade EEC i går, där vi har så starka intressen av att Sverige skall bli medlem — det var ju enighet på den punkten, Prisnivån och prisregleringssystemet för de två närmaste produktionsåren har utformats med beaktande av EEC:s prisnivå. Jordbruksministern uttalar i propositionen bl.a., att i dagens läge talar starka skäl för att förhållandet mellan priserna på olika jordbruksprodukter inom EEC bör tillmätas stor betydelse. Som jordbruksministern också medger i propositionen är situationen så gott som densamma i alla västeuropeiska länder och i viss mån även för de stora transoceana exportländerna för jordbruksprodukter. Konstaterandet att de svenska jordbrukspriserna i stort sett överensstämmer med EEC-ländernas innebär t.ex. att situationen för EEC-området är densamma. Som jordbruksnämnden, det statliga regleringsorganet, framhåller i sitt remissyttrande, är världsmarknadspriserna påverkade av politiska förhållanden och av mer eller mindre tillfälliga varuöverskott som säljs till priser utan motsvarighet i de verkliga produktionskostnaderna. Om vi, med eller utan anslutning till EEC, måste beakta de priser som tillämpas där, blir det ingalunda de världsmarknadspriser man har bundit sig fast vid i vissa resonemang i propositionen och i utskottsutlåtandet. Man betygar så ofta från regeringspartiets sida, att man skall ge en likvärdig levnadsstandard åt jordbrukarna. Jag tror det var herr Mossberger som sade att alla grupper bör bli delaktiga av välståndsökningen. Det tycker jag att man skulle ha tänkt mera på t.ex. när vi hade sexårsavtalet. Avsikten med det var ju att åstadkomma bättre balans mellan jordbrukarna och industrins arbetare i inkomsthänseende. Men, herr Mossberger, hur lyckades det? åstadkoms den avsedda utjäm ningen av klyftan under tiden för sexårsavtalet? I detta sammanhang vill jag understryka att de åtgärder som nu har föreslagits inte tyder på att man skulle vilja ge det likaberättigande, som herr Mossberger talat om och som man vid vissa tillfällen från socialdemokratiskt håll säger sig önska. I reservation nr 4 till utskottets utlåtande sägs att prissättningen på jordbrukets produkter bör kännetecknas av viss återhållsamhet. Reservanterna vill vidare hänvisa till en överenskommelse om prissättningen för jordbrukets produkter, som träffats för de närmaste två åren och som enligt reservanterna bl.a. innebär »en väsentlig inkomstförbättring för jordbruket». Jag undrar, herr Mossberger — innebär det egentligen någon väsentlig inkomstförbättring? Är det inte bara ungefär vad man har räknat med att inflationen har åstadkommit, alltså en kompensation motsvarande vad andra har fått genom lönehöjningar och på annat sätt? Frågan är naturligtvis den när vi talar om konsumenternas intresse: Vad kan man vinna på detta? Det har redan påvisats vilka orimligheter som framfördes i valbroschyrerna före 1966 års val. Det har också påvisats att av levnadskostnaderna går 8 öre per krona till jordbrukets produkter. Hur långt kan man egentligen pressa ned den delen? Eller låt oss göra en annan jämförelse: om jordbruksbefolkningen är 7 procent, hur mycket kan man egentligen minska den? Vill någon verkligen försöka inge konsumenterna den föreställningen, att de här har stora vinster att hämta? Man skall inte förespegla någon att man med dessa åtgärder komemr att nå stora vinster för konsumenterna. Det finns inte möjligheter att göra det. När vi står inför detta beslut, vill jag slutligen erinra om att den socialdemokratiska jordbrukspolitiken sedan lång tid har kännetecknats av felbedömningar och misstag. Vid 1930-talets början hördes från den sidan tongångar om att såvida inte det svenska jordbruket bar sig, fick det läggas ned. När sedan den svåra depressionen kom, fick vi veta att jordbruket var felordnat i Sverige. Gå över till animalieproduktion, så kommer ni att klara er, hette det då. Många jordbrukare gjorde det, och vi råkade in i kanske ännu större svårigheter. Det var alltså en felbedömning om igen. Man startade de s.k. arbetarsmåbruken och fick därmed en rad ofullständiga jordbruk, som man sedan skulle försöka få bort. Man konstruerade arrendeegnahemmen, men så var inte den metoden lämplig heller. På 1940 talet förklarade man — kanske beroende på intresset för att få röster i valen — att man inte var särskilt intresserad av stora jordbruk, utan det var i synnerhet småbruken som man sade sig vilja hjälpa. Nu går man den andra vägen och förklarar att småbruken inte får existera utan att de stora brukningsdelarna är det väsentliga. Det har skett felbedömningar hela tiden, och det skulle inte förvåna mig om det beslut, som fattas nu, också vilar på en felbedömning. Den utveckling som kommer att ske under det närmaste decenniet eller de närmaste decennierna kommer kanske att göra det nödvändigt att korrigera beslutet av i dag.

Herr talman! Jag skall inledningsvis ta upp det särskilda yttrandet nr 3, som berör jordbruksproduktionen i norra Sverige.

Motionärerna har nämligen med utgångspunkt från jordbruksutredningens uttalande, att krympningen av åkerarealerna förutsätts gälla främst skogsoch mellanbygderna, dragit den slutsatsen, att norra Sverige skulle beröras i så hög grad av nedläggningen att någon betydande jordbruksproduktion inte skulle kunna upprätthållas där. Det är först att märka att motionärerna nog alltför mycket skurit Norrland över en kam när de utan vidare hänfört denna landsdel till sådana skogsoch mellanbygder där jordbruket skulle komma att läggas ned. Sedan några år tillbaka är lantbruksstyrelsen och = lantbruksnämnderna, med sikte på de kommande riktlinjerna för jordbrukspolitiken, sysselsatta med en Översiktlig utvecklingsplanering, som ger underlag för bedömningen av vilka regioner och bygder som har förutsättningar för bestående jordbruk. Däri anger man bl.a. en indelning i olika regioner, såsom jordbruksbygder, mellanbygder och skogsbygder. Det är givetvis antagligt att den krympning av åkerarealerna som avses i alla landsde lar främst kommer att sättas in i sådana regioner, som betecknas som skogsbygder eller mellanbygder — så också i Norrland. Men det bör beaktas att den huvudsakliga åkerjorden i Norrland är belägen inom jordbruksbygderna. Exempelvis i Norrbottens län torde av den befintliga åkermarken cirka 70 procent ligga i jordbruksbygderna i kustlandet. Vi har i denna kammare under senare år vid ett flertal tillfällen haft att ta ställning till förslag från regeringen om utvecklingsplaneringen i Norrlands jordbruksbygder. Som alla vet, går denna planering bl.a. ut på att med hjälp av särskilda rationaliseringsinsatser och särskilt statsstöd — den s.k. KR verksamheten — bygga upp bärkraftiga, bestående jordbruk och därmed säkra att jordbruket blir bestående i de norrländska jordbruksbygderna. Betydande resultat i detta syfte har redan uppnåtts i Norrbottens län och även de övriga norrlandslänen är på god väg. Den proposition som vi i dag behandlar innehåller också förslag om utökning av denna verksamhet. I fråga om prispolitiken skall i samma syfte det särskilda mjölkpristillägget bestå i norra Sverige. Med hänsyn till de förhållanden, som jag här har påvisat, kan motionärernas kritik mot det jordbrukspolitiska programmet för Norrland inte gärna framstå som befogad. Jag övergår nu till att tala om reservation nr 19 angående det extra mjölkpristillägget, med herr Eskilsson som första namn. Reservanterna förordar en uppräkning av det extra mjölkpristilllägget i norra Sverige med 25 procent, som kompensation för avvecklingen av leveranstillägg för mjölk och för penningvärdeutvecklingen. Någon beräkning av storleken av detta behov av kompensation föreligger dock inte, vare sig i reservationen eller i den motion, där förslaget har lagts fram. Förslaget baseras över huvud taget inte på något som helst utredningsmaterial. Frågan om en höjning av det extra mjölkpristillägget har över huvud taget inte varit på tal, vare sig i 1960 års jordbruksutredning eller inom utredningens minoritet. Som bekant hade jordbruksutredningen föreslagit att det extra mjölkpristillägget för Norrland skulle kvarstå under en treårsperiod för att därefter omprövas. Departementschefen har emellertid, i konsekvens med sina övriga ställningstaganden för stärkande av det norrländska jordbruket med särskilt rationaliseringsstöd, föreslagit att pristillägget i fråga skall kvarstå. Reservanterna anser att mjölkpristillläggets storlek fortlöpande bör anpassas till penningvärdeutvecklingen, dock utan att anföra någon motivering härför. Mjölkpristillägget i fråga kan inte anses ge uttryck för något sådant statiskt förhållande, som lämpligen kan regleras, som reservanterna tänkt sig, genom en omräkningsfaktor grundad på penningvärdeutvecklingen. Vid ställningstagande till storleken av pristillägget måste en avvägning ske med hänsyn till företagsekonomiska och övriga förhållanden inom det norrländska jordbruket. Enligt min mening bör vid bedömningen av den lämpliga storleken av detta mjölkpristillägg största hänsyn tagas till de företagsekonomiska förutsättningarna för de rationaliserande jordbruken i Norrland och vilken producentprisnivån som kan erfordras för att sådana jordbruk skall kunna ge jordbrukarfamiljen en skälig inkomstnivå. Härav följer att denna fråga i fortsättningen måste sättas i samband med resultaten av de prisuppgörelser, som undan för undan avses för relativt korta tidsperioder. I samband härmed kan ju det extra mjölkpristillägget justeras, då så finnes skäligt. Det gäller ju här liksom vid avvägningen av producentprisnivån i övrigt på jordbruksprodukterna att finna det läge, som såväl tillgodoser skäliga inkomstkrav som intresset av en lämplig produktionsut veckling, varvid även konsumenternas intressen beaktas. Vidare kan i sammanhanget böra beaktas andra stödformer som inte direkt påverkar produktionens storlek; detta för att undvika pristryckande överproduktion. I andra sammanhang har reservanterna varit mycket noga med att tillse, att föreslagna förändringar baseras på omfattande utredningsmaterial. Detta förslag är däremot tillkommet i elfte timmen och utan att något som helst material kan presenteras, som klarlägger konsekvenserna av förslaget. Hur kommer den föreslagna höjningen att inverka på produktionsutvecklingen? Vad kommer detta att innebära för balansen mellan smör och k-mjölk i de åsyftade länen? Hur kommer alltså avräkningspriset att påverkas? Finns det andra metoder att ge norrländskt jordbruk ett ökat stöd med 8 miljoner kronor, vilket är vad förslaget kostar? Med de riktlinjer som vi föreslagit finns det goda garantier för att utvecklingen i det norrländska jordbruket skall följas noga. Härigenom kan förslag till åtgärder framläggas och prövas i syfte att i framtiden åstadkomma ett mer rationellt och utvecklingsbart norrländskt jordbruk, som ger sina jordbrukare full sysselsättning och godtagbara inkomster. Vi anser att de särskilda rationaliseringsinsatser, som nu kraftigt ökas, har givit ett så lovande resultat att man bör fortsätta bl.a. på denna väg. Vi är också beredda att i framtiden stödja förslag till ytterligare ökningar på detta område. Det kan även finnas anledning att i framtiden överväga nya stödformer för norrlandsjordbruket. Så t.ex. synes det inte självklart, att man för all framtid skall binda prisstödet endast till mjölkproduktionen. Även andra vägar kan behöva prövas. Av det sagda torde framgå, att då reservanterna inte framlagt något material, som kan ge underlag för bedömningen, kan frågan om justering av detta mjölkpristillägg inte gärna tas upp just nu i anslutning till detta förestående riksdagsbeslut. Men frågan skall ju följas noggrant och övervägas i anslutning till att man följer utvecklingen av jordbrukets produktion och inkomster. En sådan uppföljning kommer fortlöpande att ske som grund för kommande prisuppgörelser och ställningstaganden i övrigt rörande stödet till jordbruksnäringen och då bl.a. jordbruket i Norrland. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag på denna punkt.

Herr talman! Jag har begärt replik i anledning av herr Hedströms resonemang om det norrländska jordbruket i den krympta produktionsmålsättningen och också med hänsyn till hans resonemang om förslaget till höjning av det särskilda mjölkpristillägget i Norrland. Jag vet ju att herr Hedström tidigare har varit intresserad av norrlandsproblemen när det gäller jordbruket, och genom interpellationer och även välvilliga svar från jordbruksministern har han kanske i någon mån trott sig lugna hemmafronten, vilket väl var avsikten även i dag. Jag tror emellertid att detta är ganska besvärligt, herr Hedström! Jag håller med om att man inte kan generalisera, och visst finns det delar av Norrland som har goda förutsättningar. Men försök inte inbilla en sydsvensk att det finns förutsättningar där för att konkurrera om man skall skära ned produktionen totalt. Då måste man släppa produktionen där man har de sämsta förutsättningarna både med hänsyn till jordmån och klimat. Jag hävdar bestämt, att detta kommer att drabba hårdast i de norra områdena. Det är ett faktum som även herr Hedström bör göra klart för sig. När det gäller det extra mjölkpristillägget säger han, att detta var ett överbud, att det inte finns rimlig anledning till detta, att det inte på något sätt är motiverat, att man inte kan motivera det med penningvärdefall 0. S. v. Annars tror jag, att om man använder den enkla motiveringen så stämmer det ganska bra. Han hänvisar i stället till att man skulle göra företagsmässiga undersökningar på de rationella gårdar som finns, och jag förmodar att han då räknade med de där befintliga KR-jordbruken. Jag skulle vilja be herr Hedström undersöka huruvida man inte där behöver detta tillägg. Jag är alldeles övertygad om ait man gör det, trots att staten ändå har betalt en mycket stor del av deras investeringskostnader. Jag tror i motsats till herr Hedström att detta är mycket välbehövligt för norrländskt jordbruk i gemen om man skall kunna bevara en tillräcklig mjölkproduktion där. Man har ju dock ett ganska stort färskvaruförsörjningsproblem, och vi kan i kalla siffror se att mjölkproduktionen minskar mycket starkt i Norrland.